Fru talman! Jacob Johnson har frågat mig om jag inom ramen för hälsokontrollen ämnar föreslå konkreta tidsatta förändringar av EU:s jordbrukspolitik för att minska jordbrukets utsläpp av närsalter till Östersjön respektive minska köttproduktionens bidrag till utsläpp av växthusgaser. Låt mig först framhålla att hälsokontrollen framför allt kommer att handla om att se över de jordbrukspolitiska instrument som infördes i samband med reformen 2003. Det är i det sammanhanget svårt att utlova några specifikt utmejslade åtgärder med avseende på just Östersjön eller växthusgasutsläpp i samband med nötköttsproduktion. Men jag hyser ändå gott hopp om att vi ska kunna bidra till att minska jordbrukets negativa verkningar på klimat och miljö genom att finslipa de verktyg som redan finns tillgängliga. Låt mig nämna några exempel. Det samlade gårdsstöd som infördes 2003 innebär att stödet till lantbrukaren inte längre är knutet till en viss typ av produktion eller sektor. Lantbrukaren kan därmed fritt välja vad och hur mycket eller litet som ska produceras utan att detta inverkar på stödbeloppet. Det har visat sig att denna frikopplade form av stöd bidrar till att minska intensiteten i jordbruksproduktionen. Hälsokontrollen gör det möjligt att driva på processen för att fullt ut frikoppla alla nuvarande kopplade stöd och införliva dem i det samlade gårdsstödet. Det gäller givetvis även det stöd som i dag är knutet till köttproduktion. Ett andra exempel är tvärvillkoren. Varje lantbrukare med rätt till direktstöd måste, för att få hela stödet utbetalat, uppfylla vissa krav som bland annat inkluderar grundläggande normer för miljöskydd. Viss rättmätig kritik har riktats mot de prioriteringar som gjordes 2003 när tvärvillkoren utformades. Hälsokontrollen kommer därför att omfatta en grundlig översyn av reglernas räckvidd och syften. Irrelevanta krav ska rensas ut, och nya krav kan läggas till så att tvärvillkoren blir bättre lämpade att uppfylla samhällets förväntningar. Jordbrukets utsläpp till både luft och vatten kan förväntas hamna i fokus. För att dessa aspekter ska kunna inkluderas i tvärvillkoren måste de dock kunna knytas till klara och konkreta regler som är möjliga att uppfylla för lantbrukaren. För det tredje omfattar det landsbygdsprogram som utformats för Sverige en rad miljöersättningar som bland annat har till syfte att minska utsläppen av kväve och fosfor till våra vatten. Landsbygdsprogrammet gör det även möjligt att stödja insatser som kan minska lantbrukets utsläpp av växthusgaser. Som exempel kan nämnas investeringsstöd för gårdsbaserade biogasanläggningar och möjlighet till rådgivning i foderfrågor. Det satsas också på information och rådgivning om vilka åtgärder som kan vidtas för att hantera problemet med närsalter, till exempel inom ramen för samarbetsprojektet Greppa näringen. Landsbygdsprogrammet är samtidigt ägnat att främja betesbaserad och extensiv köttproduktion som tillgodoser andra viktiga miljöintressen, till exempel bevarande av öppna landskap och biologisk mångfald. Sammanlagt används i dag 70 procent av landsbygdsprogrammets medel till miljöförbättrande åtgärder. För övrigt har kommissionen i diskussionen om hälsokontrollen aviserat att man överväger att föreslå utökad modulering. Modulering som instrument innebär i sin nuvarande utformning att direktstöden varje år minskas med en viss procentsats och att motsvarande belopp används för åtgärder inom programmen för landsbygdsutveckling. Procentsatsen för modulering är i dag satt till 5 procent. Regeringen kommer att ta ställning i denna fråga när kommissionen har presenterat sitt förslag. Sammanfattningsvis bör det sägas att det är frågan om hur den gemensamma jordbrukspolitiken ska utformas under nästa gemensamma period 2013 till 2020 som öppnar möjligheter till verkligt genomgripande förändringar. Denna fråga ska debatteras i samband med översynen av EU:s budget, och det kommer här att finnas utrymme för en öppen och förbehållslös diskussion kring jordbrukspolitikens inriktning och omfattning. Regeringens utgångspunkt är att EU:s jordbrukspolitik, som i dag tar en tredjedel av budgeten i anspråk, bör minska i omfattning samt utvecklas mot ökad marknadsorientering, förenklat regelverk och minskade utgifter.

Fru talman! Jag har i denna interpellation tagit upp möjligheten att inom ramen för den så kallade hälsokontroll av EU:s jordbrukspolitik som nu står på dagordningen driva konkreta krav på förändringar för att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan exemplifierat med övergödningen av Östersjön och köttproduktionens klimatpåverkan. Jag tackar ministern inledningsvis för hans svar. Bakgrunden till min interpellation kan sägas vara mångfasetterad. Man skulle kunna säga att jag tycker att jordbruksministern borde utnyttja detta tillfälle, det window of opportunity som man säger på engelska, som jag anser har öppnats för en vidare omprövning av EU:s jordbrukspolitik. För det har inträffat att i takt med stigande priser på livsmedel, till exempel spannmål - priset på vete har stigit med 100 procent på ett år och priset på soja med 75 procent under samma period - ökar möjligheten till en reell förändring av EU:s jordbrukspolitik. Det är något som även Frankrikes president nu säger sig vara beredd att diskutera. I det läget anser jag att Sverige måste vara aktivt och pådrivande och driva på i riktning för ett hållbart miljöanpassat jordbruk och dito livsmedelspolitik. En annan anledning till min interpellation är att jag deltog vid det Östersjöseminarium som Världsnaturfonden anordnande i augusti och där fonden redovisade sin så kallade Östersjöbarometer vilket var en sammanställning av i vilken grad Östersjöländerna levt upp till sina åtaganden inom ramen för det så kallade Helcomarbetet. En av de faktorer som studerades var just övergödningen. Övergödningen var enligt de flestas bedömning vid konferensen det allvarligaste problemet för Östersjön. Alla Östersjöländer fick underkänt i den barometer som presenterades på grund av dålig implementering av EU:s vattendirektiv samt låg minskning av utsläppen av kväve och fosfor. Världsnaturfonden har också visat att via EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP betalas varje år ut 11,6 miljarder euro till jordbrukare i EU:s Östersjöstater. Det innebär att vi svenskar via våra skattepengar bidrar till att göda Östersjön. En inkomst på 20 000 kronor i månaden beräknas via skatterna bidra med ca 1 600 kronor till algblomningen. De näringsämnen som orsakar algblomningen kommer från många källor, men den största källan är jordbruket som står för ungefär hälften av de tillförda näringsämnena. Ett krav som både Världsnaturfonden och Vänsterpartiet driver är beskattningen av konstgödningen. Vi föreslår en ökning av befintlig beskattning, intäkter som ska gå till ett mer miljöanpassat och förbättrat jordbruk. Vid konferensen i augusti representerades regeringen av EU-minister Cecilia Malmström. Hon uttalade många vackra ord om regeringens ambitioner vad gäller Östersjöpolitiken. Hon pekade bland annat på den särskilda ambassadören för Östersjön och att Sverige nu driver fosfatförbud för tvättmedel och bättre fosforrening från avloppsvattenverk. Detta är åtgärder som även har Vänsterpartiets stöd. Men hon sade också att hälsoöversynen av EU:s jordbrukspolitik måste beakta effekterna på Östersjön. Detta nämner inte ministern i sitt svar. Är ni inte överens i regeringen? Jag vill återigen fråga jordbruksministern om han är beredd att aktivt driva en omställning av EU:s jordbrukspolitik för Östersjöns bästa.
Fru talman! Låt mig börja med att tacka för interpellationen. Jag tycker att det är en angelägen och viktig sak vi debatterar vid det här tillfället. Låt mig också som svar på den konkret framställda frågan säga att fördelningen av kompetenser mellan EU:s institutioner såsom den föreskrivs i det fördrag vi arbetar efter är att rådet och parlamentet beslutar på grundval av de förslag som läggs fram av kommissionen. Medlemsstaterna har inte någon möjlighet att själva föreslå lagstiftningsåtgärder, eftersom denna rätt till initiativ är förbehållen just kommissionen. Varje medlemsstat, och det inkluderar ju Sverige, kan däremot sträva efter att påverka innehållet i kommissionens förslag. Det gör vi i detta sammanhang, och det gör vi, ska interpellanten veta, i alla andra sammanhang också. Jag nämnde i mitt svar tre saker som jag tyckte var angelägna att tala om i den här debatten, där vi försöker att påverka det innehåll från kommissionen vad gäller översynen av EU:s jordbrukspolitik som vi förväntar oss att få del av inom närtid - den så kallade hälsokontrollen. Tre konkreta förslag nämnde jag i mitt svar. Vi är bra på att vårda våra vatten i Sverige, och det tycker jag är angeläget att nämna. Jag skulle önska att vi kunde få samma synsätt i andra länder runt Östersjön. Ett exempel utöver dem jag redan har nämnt och som jag gärna vill nämna i sammanhanget är att vi i Sverige har en skatt på handelsgödsel vilket man inte har någon annanstans. Jag tycker att interpellanten borde hedra oss för att vi håller fast vid denna skatt och även försöker att introducera den i andra delar av vår omvärld, till exempel Europeiska unionen. Låt mig också återigen nämna att vi strävar efter en full frikoppling vilket ju minskar intensiteten i jordbruket. Vi kämpar just nu med en frågeställning som berör ett av våra grannländer, där min och regeringens inställning är att den typ av stöd som har funnits i detta grannland inte ska finnas längre. Jag talar om det finska så kallade 141-stödet.

Fru talman! Jag är lite förvånad över den passiva inställning som jag tycker att jordbruksministerns svar visar på. Ministern talar om att se över de jordbrukspolitiska instrumenten, finslipa verktyg, öka frikopplingen och att göra en grundlig översyn av tvärvillkoren. Visserligen säger ministern när det gäller den grundliga översynen av tvärvillkoren att jordbrukets utsläpp till både luft och vatten förväntas hamna i fokus, men han trycker enligt mig mer på behovet av att rensa ut irrelevanta krav. Och det kan man ju per definition knappast invända emot. Men jag vill att jordbruksministern förtydligar sig. Avser ministern att själv aktivt driva att jordbrukets utsläpp till luft och vatten ska komma i fokus vid översynen av tvärvillkoren, eller avser ministern att överlåta till andra att driva denna fråga? Jordbruksministern avslutar sitt svar med att poängtera att det är för nästa period, 2013-2020, som en mer genomgripande förändring kan påbörjas. Frågan är om vi, EU, miljön och klimatet kan vänta så länge. Regeringen brukar ju vara väldigt noga med att påpeka hur bra EU-samarbetet är för miljön. Det är därför illavarslande att ministern avslutar sitt svar med att säga att regeringens utgångspunkt är att EU:s jordbrukspolitik bör minska i omfattning samt utvecklas mot ökad marknadsorientering, ett förenklat regelverk och minskade utgifter. Ministern säger ingenting i sin slutkläm om jordbrukets behov av miljö och klimathänsyn. Fru talman! En tredje anledning till min interpellation som jag inte utvecklade inledningsvis är problemen kopplade till produktion och konsumtion av kött. Här finns minst tre goda skäl att verka för en förändring. För det första innebär den stigande köttkonsumtionen - sedan EU-inträdet har den stigit med ca 25 procent i Sverige och är i huvudsak genomförd via import från Irland, Brasilien och andra länder - en utveckling som globalt sett är helt ohållbar. Ganska nyligen publicerade ett antal forskare en rapport i tidskriften The Lancet som pekar på att vi globalt sett måste minska köttkonsumtionen per capita framför allt i de industrialiserade länderna. För det andra är köttkonsumtionen en folkhälsofråga. Det har visat sig att framför allt processat kött kan leda till olika sjukdomar. För det tredje är dagens industriella köttproduktion och transporter av slaktboskap ej etiskt försvarbar. Jag är ledamot av EU-nämnden, och jag uppskattade att jordbruksministern där redovisade inför ministerrådet att han avsåg att ta upp denna fråga. Det vill jag passa på att säga även i den här debatten. Men hela problematiken med köttproduktionens olika delar är så viktig att den enskilt förtjänar, för att inte säga kräver, en förändring av EU:s jordbrukspolitik - en förändring som bör kunna få en kraftig signal redan under hälsoöversynen. Jag vill därför fråga ministern om han avser att fortsätta driva frågan om djurtransporterna inom hälsoöversynen och om han kan gå vidare och agera för att minska köttproduktionens utsläpp av växthusgaser och förhoppningsvis även ta initiativ till en långsiktig strategi för att minska köttkonsumtionen per capita i vårt land.